Herr talman! Jag hade kunnat nöja mig med att instämma i vad herr Hilding har sagt, men såsom motionär vill jag i alla fall ta kammarens tid i anspråk någon liten stund. Riksdagens hemställan från år 1963 rörande utredning om tilläggspensionssystemets samhällsekonomiska <verkningar, fondbildningens inverkan på näringslivet, fondförvaltningarnas framtida utformning etc. har — även sedan utredningen om de finansiella långtidsperspektiven framlagts — fortfarande aktualitet och är berättigad. AP-fonderna har blivit en mycket betydande faktor i det svenska kreditväsendet. Vid slutet av år 1966 var AP fondens totala omslutning uppe i 15 miljarder kronor, vilket är mycket jämfört med andra kreditinstitut. Denna utveckling motiverar en ökad decentralisering av besluten, i syfte att undvika maktkoncentration. Som framgår av utskottsutlåtandet är både majoriteten och de socialdemokratiska reservanterna överens om att allmänna pensionsfondens förvaltning m.m. behöver utredas. Vad som skiljer är att utskottet vill ha en parlamentarisk utredning, medan reservanterna, om jag tolkar dem rätt, nöjer sig med en utredning inom finansdepartementet. Det finns, som jag ser det, i detta såväl som i många andra sammanhang, starka skäl för att sätta stopp för den ökande tendenser att utredningar i olika frågor endast sker på departementsnivå. Frågor av den dignitet som den vi nu diskuterar måste få den allsidiga beredning som endast en parlamentarisk utredning kan ge. Återlånerätten infördes för att i någon mån kompensera företagen för det bortfall i pensionssparandet inom dessa som ATP-systemet medförde. Åter lånen har dock hittills icke fått den betydelse för näringslivets kapitalförsörjning som avsågs vid AP-fondernas tillkomst. Endast en mycket liten del av fonderna är placerade i återlån. Som framgår av utskottsutlåtandet uppgick återlånen år 1966 till 953 miljoner kronor eller endast 6,5 procent av fondmedlen. Särskilt de mindre företagen har kommit i kläm härvidlag. 944 miljoner kronor av de totala återlånen hänförde sig till andra fondstyrelsen, den som förvaltar avgifter erlagda av företag med mer än 20 anställda. Endast 4 miljoner kronor är placerade i återlån av tredje fondstyrelsen, vilken har hand om avgifterna från företag med färre än 20 anställda. Denna enorma skillnad har sin förklaring i att återlånesystemet i dag genom sin konstruktion gynnar större och medelstora företag på de mindres bekostnad. All erfarenhet talar för att man inte kan koppla ihop antalet anställda med kreditbehovet, på det sätt som nu sker. De stora företagen gynnas med goda återlånemöjligheter. Därtill är att märka att de olika fonderna köper storföretagens obligationer i stor utsträckning. Dessutom ser det ut som om småföretagens redan nu allvarliga situation skulle försämras ytterligare, relativt sett, genom tillkomsten av investeringsbanken. Denna bank har, som jag tolkar det, främst inriktats på kreditgivning till de stora företagen och lämnat småföretagen därhän. Det finns flera orsaker till den missgynnade ställning som de mindre företagen har vad gäller återlånerätten. Den för företagen tillåtna återlånesumman, som utgör hälften av företagets avgiftsbetalningar under föregående år, är ofta så liten att det inte är lönt att ansöka därom. Vidare är det jämförelsevis krångligt att söka dessa lån, och amorteringstiden — tio år är för kort i många fall. Det är därför mycket värdefullt att utskottet tillstyrkt att återlånerätten skall kunna ackumule ras under fem år och amorteringstiden utsträckas till tjugo år. Helt allmänt är det lika viktigt att underlätta de mindre företagens kapitalproblem som de större företagens. De mindre företagen har inte möjligheter att finansiera en utbyggnad med egna medel utan måste låna pengar utifrån. Småföretagen är nödvändiga komponenter i ett expansivt näringsliv och måste ges utvecklingsmöjligheter. Enligt min mening har statsmakterna, i den mån de gjort något, inriktat sig på de större företagen, medan man mer eller mindre medvetet underlåtit att göra något för de små. Naturligtvis blir det större uppståndelse i pressen, inom fackförbunden 0. S. v. om ett företag med några hundra anställda måste slå igen på grund av kapitalbrist än om ett mindre företag med ett 20-tal arbetare kommer i samma situation. Skadeverkningarna ur samhällets synpunkt är naturligtvis generellt sett större i förra fallet, men för den enskilde löntagaren — och det är väl honom vi i första hand skall se till — betyder det inget om han jobbat i ett stort eller i ett litet företag; situationen blir svår för honom i båda fallen. I vissa fall kan det bli svårast för honom om han har jobbat i ett litet företag, eftersom småföretagen många gånger återfinns i områden med få alternativa sysselsättningsmöjligheter. För att garantera den enskilde löntagaren trygghet i anställningen är det sålunda minst lika väsentligt att underlätta kreditförsörjningen för de små företagen som för de stora.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 57 har fogats en blank reservation av utskottets centerpartioch folkpartiledamöter, och jag vill med några ord motivera densamma.

Vi kan inte acceptera det förslag till en förändring av principerna för AP-avgifternas uttagande som föreslås i högermotionen. Jag ber att få hänvisa till vad herr Hilding redan har sagt härom i sitt anförande. Jag ansluter mig i denna fråga till utskottsmajoritetens mening. Däremot har vi vid flera tillfällen, som även herr Hilding har sagt, bl.a. till årets riksdag, motionerat om en parlamentarisk utredning rörande fondernas samhällsekonomiska verkningar. Vi anser att en sådan utredning bör ligga till grund för beslut om AP-avgifternas storlek i framtiden.

I det sista stycket av betänkandet uttrycker utskottet uppfattningen att gällande skattelagstiftning erbjuder företagen tillräckliga möjligheter till konsolidering och självfinansiering. Reservanterna har inte kunnat godtaga denna skrivning. Vi anser att möjligheterna till skattefri avsättning i företagen kan underlättas genom många olika åtgärder. Vi har vid flera riksdagar yrkat på bl.a. vidgad avskrivningsrätt för byggnader i rörelse, då vi menar att de nuvarande avskrivningsmöjligheterna inte motsvarar byggnadernas ekonomiska livslängd. Vi har yrkat på avskrivning på maskiners anskaffningsvärde, vi har yrkat på resultatutjämning mellan olika år och införande av självfinansieringsfonder även för företag som bedrivs som enskild firma. Herr talman! Detta är mycket kort 2

Herr talman! Bankoutskottets utlåtande, bevillningsutskottets betänkande och vissa uttalanden på den senast hållna Arosmässan skulle ge en mycket god plattform för en stor politisk principdebatt. Jag förmodar att inte herr talmannen och än mindre kammaren önskar en sådan just nu. Därför skall jag inte initiera den, särskilt som jag förmodar att dessa motioner återkommer nästa år, då det kanske också är en gynnsammare atmosfär för att diskutera dem ur dessa synpunkter. De försiktiga argumenteringarna och positionerna i dag ger mig anledning förmoda att frågorna kommer tillbaka och får det mera laddade politiska innehåll, som vi behöver för nästa års övningar. Jag nöjer mig, herr talman, med att återkomma med ett yrkande beträffande bevillningsutskottets betänkande. sionsfond i syfte att göra pensionsutfästelserna fullt säkra; samt

Herr talman!

Utskottets majoritet har avslagit motionen, och nu har till utlåtandet fogats en reservation. Vad först påföljdsfrågan beträffar anser reservanterna att avsaknaden av möjlighet att även döma till böter i den angivna situationen är en svaghet i brottsbalkens påföljdssystem. När en tilltalad som redan ådömts villkorlig dom eller skyddstillsyn begått nytt brott och domstol finner sig med stöd av brottsbalken böra förordna att den tidigare ådömda påföljden kan avse jämväl det andra brottet föreligger ingen möjlighet att även döma till dagsböter, vilket vi anser vara en svaghet. Häradshövdingeföreningen delar på denna punkt helt motionärernas uppfattning och framhåller att det finns ett praktiskt behov av den ifrågasatta kombinationsmöjligheten. Samma uppfattning har Stadsdomarföreningen, som också i sitt remissvar anför att fullkomlig enighet råder bland alla rikets domare i denna fråga. Jag kan även i sammanhanget nämna att enligt vad ut skottet erfarit har spörsmålet uppmärksammats i justitiedepartementet. Beträffande nöjdförklaringen har ju denna del av motionen inte vunnit samma gehör vid remissyttrandena som påföljdsfrågan. Det kan emellertid kanske sägas, liksom Stadsdomarföreningen och motionärerna i denna del anfört, att denna fråga synes sakna praktisk betydelse men att någon erinran mot förslagets genomförande inte kan göras. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! En grundtanke i vår brottsbalk, som ju trädde i kraft den 1 januari 1965, är att åtgärder för att återföra en brottsling till ett laglydigt liv i så stor utsträckning som möjligt skall vidtas utan att döma vederbörande till fängelse. Man eftersträvar alltså en så vidsträckt användning som möjligt av kriminalvård i frihet. Nu är det emellertid inte meningen att kriminalvård i frihet skall innebära frihet från kriminalvård. Tvärtom är det av största vikt att kriminalvården i frihet verkligen innebär aktiva åtgärder för att återinpassa brottslingen i samhällslivet. Brottsbalken lämnar en rad möjligheter för domstol och andra organ som verkar inom den fria kriminalvården att underlätta en sådan återanpassning. När en domstol dömer för ett brott eller för flera brott exempelvis till skyddstillsyn, alltså till kriminalvård i frihet, kan domstolen, om den så finner lämpligt, meddela särskilda föreskrifter för den dömde i fråga om arbetsanställning, utbildning etc. Domstolen kan också kombinera skyddstillsynen med behandling på s.k. skyddstillsynsanstalt under en å två månader. Slutligen kan domstolen jämte skyddstillsyn ådöma böter. Skulle det sedan visa sig att den dömde begått nya brott, antingen nu detta skett före domen på skyddstillsyn eller under den tid skyddstillsynen pågår, kan domstolen förverka skyddstillsynen och i stället döma vederbörande t.ex. till fängelse eller ungdomsfängelse. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att domstolen söker undvika att döma till fängelse eller ungdomsfängelse med de negativa verkningar detta ibland kan ha. I så fall kan domstolen bestämma att den tidigare ådömda skyddstillsynen också skall avse de nyupptäckta brotten. I detta sammanhang kan domstolen meddela nya föreskrifter om arbetsanställning, utbildning etc. Den kan också förordna om behandling på skyddstillsynsanstalt på samma sätt som vid den första domen på skyddstillsyn. Den skillnaden föreligger emellertid, att domstolen nu inte kan kombinera sitt beslut med ett beslut om bötesstraff. Detta går bara att göra vid den ursprungliga domen på skyddstillsyn, och det är denna begränsning som reservanterna finner svår att förstå och att acceptera. Situationen är ju ofta den, att domstolen anser att de nya brotten bör föranleda någon form av påföljd, alltså åtminstone någon skärpning av den redan gällande skyddstillsynen. Annars kan ju den dömde förlora känslan av att det verkligen är fråga om allvar. Nya föreskrifter om arbetsanställning och utbildning är ofta inte aktuella. Däremot kan det mycket väl tänkas att något allvarligare åtgärder behövs för att den dömde skall förstå att det är nödvändigt att anpassa sig till samhällets normer. Då finns, som jag nämnde, möjligheten att placera vederbörande på en skyddstillsynsanstalt under en tid av mellan en och två månader. Har den dömde ett arbete kan emellertid denna åtgärd försvåra för honom att efter anstaltsbehandlingen återfå detta. Då vill domstolen kanske inte så gärna döma honom till anstaltsbehandling, utan en lämplig åtgärd skulle vara ett bötesstraff. Men det går således inte enligt lagen. Nu är emellertid brottsbalkens regler så pass flexibla att domstolen kan nå det avsedda resultatet på en liten omväg. I stället för att fastställa den redan tidigare ådömda skyddstillsynen — domstolen saknar alltså här rätt att utdöma böter — så kan domstolen utdöma en ny skyddstillsyn. Då går det bra att kombinera den med böter. Det hela förefaller kanske kammarens ärade ledamöter något krångligt, och det är också enligt min mening krångligt i onödan. Reservanternas önskan är en förenkling av systemet. Det är den väsentliga innebörden i reservationen. Om nu domstolen med hänsyn till gällande regelsystems utformning väljer den lilla omvägen att utdöma en ny skyddstillsyn, innebär det sålunda att två domar på skyddstillsyn löper vid sidan av varandra med olika prövotider, olika regler och i vissa fall till och med med olika övervakare och olika övervakningsnämnder. Kriminalvården i frihet leds nämligen av särskilda övervakningsnämnder. Det där brukar väl nämnderna rätta till, men det tar litet tid och medför vissa praktiska olägenheter. Jag är själv ordförande i en sådan övervakningsnämnd och har viss erfarenhet av detta. Reservanterna anser sålunda att det är fråga om en inadvertens, en ofullständighet, ett onödigt motsatsförhållande i brottsbalkens påföljdssystem. Vi anser att det skulle innebära en rationalisering att avlägsna denna olägenhet. Nu vet vi att justitiedepartementet har många angelägna lagstiftningsuppdrag att fullgöra, och vi har därför i reservationen begränsat oss till att uttala en önskan att Kungl. Maj:t i lämpligt sammanhang överväger den frågeställning som jag här har tagit upp och har föreslagit att riksdagen ger Kungl. Maj:t detta till känna. Jag anser att reservationen innehåller ett ganska modest förslag och beklagar att majoriteten i utskottet inte har velat tillmötesgå dess önskemål. Herr talman! Jag instämmer i herr Arvidsons yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ernulf började sitt anförande med att erinra om att en av grundidéerna vid utformandet av den nya brottsbalken var att domstolarna i större utsträckning än tidigare skulle beredas möjlighet att döma till kriminalvård i frihet. Man kan väl med lika stor rätt säga att en huvudregel i brottsbalkens påföljdssystem också är att för samma brott får dömas endast till en enda allmän påföljd. Det finns dock i det hänseendet vissa undantag.

Som herr Arvidson anförde har Föreningen Sveriges stadsdomare och Föreningen Sveriges häradshövdingar i sina remissvar påpekat att det finns ett praktiskt behov av en sådan kombinationsmöjlighet, och de förordar en lagändring. Men herr Arvidson nämnde inte att riksåklagaren och Advokatsamfundet har en annan mening. Advokatsamfundet säger beträffande den föreslagna möjligheten att i angivna fall skärpa den tidigare ådömda påföljden med böter, att det i praktiken knappast kan påvisas att det finns ett påtagligt behov av en sådan ändring. Den skulle för övrigt inte stå i överensstämmelse med den systematik, åt vilken bestämmelsen i 34 kap. 1 8 ger uttryck. Om domstolen i något enstaka fall skulle vilja tillgripa den skärpningen finns den möjligheten — som för övrigt herr Ernulf erinrade om — att med tillämpning av 34 kap. 1 § andra punkten döma till ny villkorlig dom eller ny skyddstillsyn för det nya brottet och att då även utdöma böter. Med hänsyn till de skiftande meningar som kommit fram från remissinstanserna har utskottsmajoriteten inte ansett det lämpligt att nu ta ställning till denna fråga. Såsom de föregående ärade talarna nämnde har utskottet fått veta att frågan är föremål för departementets uppmärksamhet och då är det väl ändå inte alldeles riktigt att utskottet redan nu skulle binda sig för en bestämd lösning. För övrigt är det väl också så att det i frågor som berör domstolarna inte bara är de som dömer som brukar ha ett ord med i laget, utan även åklagaren och advokaterna brukar få säga sin mening.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

Herr talman! Det är ju inte precis vanligt att man tar till orda i en fråga där man inte är motionär eller reservant eller är utskottets talesman, när meningarna har varit delade kring ett utlåtande. Första lagutskottets utlåtande framför oss är enhälligt.

Jag finner det naturligt att riksdagen, där vi eljest så ofta diskuterar vårdkriser och vårdköer, inte ställer sig vid sidan av en sådan debatt, även om den för närvarande inte kan resultera i någon beställning av utredningar och ännu mindre någon rekommendation till lagändring. När för en tid sedan en landstingsdirektör med utgångspunkt från de faktiska sjukvårdsresurserna och deras knapphet ifrågasatte det riktiga i de livsuppehållande <behandlingsmetoder som förlänger en hopplös dödskamp eller konserverar en levande död, väckte det en del irritation. Den tillspetsades i onödan genom sammankoppling med det cyniska fallet i England, där en överläkare hade utfärdat en särskild generalorder för behandling av 653 åringar och äldre. I och för sig tycker jag nog att denna landstingsdirektörs synpunkter på dessa svåra avvägningsproblem inom sjukvården inte hade behövt väcka en sådan anstöt. Man kan invända mot hans resonemang — och det har invänts — att när det gäller att rädda liv borde ingen kostnad vara för stor för ett välfärdssamhälle som det svenska. Det 130-tal hjärndöda patienter som får långtidsvård på våra sjukhus innebär en försäkran, som allmänheten kan trygga sig till, att detta är den princip som vi försöker leva upp till. I praktiken fattas det ännu, sägs det, konstgjorda njurar, respiratorer m.m. i sådant antal att varje person med medicinsk möjlighet att överleva, om han eller hon får tillgång till sådan sjukhusutrustning, verkligen kan få sin chans. Bristen på apparater måste ändå i sinom tid kunna avhjälpas, och förslag därom är aktuella. Men när principen om oransonerade vårdmöjligheter ställer sina anspråk på de personella resurserna kan det bli omöjligt att tillmötesgå dem, och avvägningar mellan olika sjukvårdsbehov kan bli ofrånkomliga. Sådana avvägningar sker redan nu när det finns en pensionär på fem aktiva medborgare, och var femte svensk årligen passerar genom våra sjukhus. Så blir ännu mer ofrånkomligt fram emot 1980-talet då det kommer att finnas en pensionär på tre i de aktiva åldrarna, och då förskjutningen uppåt i åldrar medför allt flera fall av hjälplösa långliggare med förslitna eller slocknade hjärnor. Då om inte förr ställs avvägningsproblemet på sin spets. Det fanns en tid då gamla människor var rädda för att lägga in sig på sjuk hus i föreställningen att där skulle döden påskyndas, vilket för övrigt ofta skedde. De fick nämligen ofta lunginflammation av stillaliggandet, fast de själva trodde att det var av det myckna vädrandet. Den fruktan är nu borta. Förtroendet för läkare och sjuksköterskor är genomgående, och vi vill verkligen inte ha tillbaka den gamla sjukhusskräcken. Men numera ansättes vi av en annan oro, och många frågar sig: Vågar jag lägga in mig på sjukhus utan att riskera att man förvägrar mig en lugn och värdig död? Kanske utprovningen av nya medikamenter och behandlingsmetoder gör min dödskamp, när den nalkas, mera utdragen än nödvändigt. Somliga skräms också av vetskapen om att deras kropp har vävnader och organ som är begärliga för transplantationsändamål och att sjukhusen kan förfoga över sådana kroppsdelar efter döden.

Detta är på väg att bli den nya sjukhusskräcken.

Men den medicinska ambitionen i förening med den respekt för livet som vi aldrig skulle vilja avvara hos läkarna kan alltså motverka deras önskan och i stället förlänga den plågsamma processen. I debatten om livsuppehållande behandling, om läkarnas — med eller utan de anhörigas bifall — rätt att avgöra huruvida en sådan behandling skall fullföljas till det yttersta eller inte, sak nar jag patientens egen medbestämmanderätt över sin kropp. De humanitära, juridiska och andra konsekvenserna av en dödshjälp, i den meningen att man uppger det energiska motståndet mot en säker död, som bara blivit en korttidsfråga, behöver säkert bli föremål för inträngande forskning och analys. Men jag har svårt att föreställa mig att de ägnar sig för en parlamentarisk kommitté, såsom var tänkt i den motion första lagutskottet har behandlat. även om vi i regel föredrar att låta stora frågor bedömas av lekmannaförnuft och expertis i god kommittéblandning, förefaller just detta vara en så facetterad fråga att vi först måste vara på det klara med hur den skall avgränsas för att en utredning skall tjäna något till. Det har t.ex. diskuterats huruvida de anhörigas medgivande skulle erfordras för att läkaren skall ha rätt att avbryta en behandling som uppehåller livet men inte kan åstadkomma någon förbättring. Jag tror att den frågan är omöjlig att anförtro en kommitté. Ingen psykologisk eller sociologisk forskning kommer någonsin att ge en kommitté möjlighet att värdera — att godta eller förkasta — olika motiv som kan bestämma de anhörigas hållning till dödshjälpen.

Barmhärtighetsmordens historia visar för övrigt att man inte ens i efterhand får några entydiga domstolsutslag på motivens halt, när skuldfrågan skall avgöras. På läkarhåll finns en sund motvilja mot att göra de anhöriga medansvariga i medicinska beslut, och då kvarstår läkarens yrkesbedömning. Skall den bli ensam avgörande? Ett uppmärksammat norrlandsfall visar hur farlig läkarens situation egentligen är. Om hans bedömning blir missbedömd av anhöriga eller andra iakttagare, kan han bli anmäld för tjänstefel. Ja, han kan bli beskylld för mord, om han upphör med att aktivt motarbeta döden, fast den redan står vid sängkanten. Om den högsta medicinska myndigheten i landet förmår uppdra några riktlinjer för handlingssättet i en sådan situation är väl tveksamt. Men nog skulle det vara tryggare för den enskilde läkaren om så kunde ske. Kanske också systemet med tvåläkarintyg, tvåläkaransvar alltså, som erfordras för legal abort av ett liv i vardande, skulle kunna anpassas även till situationer då det är fråga om en legal avslutning på ett gammalt och helt förbrukat liv. Jag vill återkomma med några ord till slut till den fråga som jag anser har blivit minst belyst i den pågående debatten, frågan om patientens egen medbestämmanderätt. I fall av obotliga hjärnskador eller av det mentala mörkret hos starkt senila åldringar finns inte längre någon viljeyttring att ta hänsyn till. Där borde läkaren, efter samråd med yrkeskolleger, få ökad chans att handla efter eget omdöme och inte driva en livsuppehållande behandling in absurdum. Men det finns stadier på vägen in i åderförkalkningen och innan personlighetsupplösningen sätter punkt för alla resonemang om den fria viljan. Jag känner flera gamla människor — och jag tror att vi alla gör det — som upplever en större fasa inför utsikten att bli andligen slocknade och lämna ett sådant minne efter sig åt barn och barnbarn än de upplever fruktan för döden — ja, som skulle väl komna döden. Skall inte då de ha rätt att välja sin död, en god och hjälpsam död, framför att bli passiva offer för nitiska behandlingsmetoder? Det är min åsikt att människan borde ha den rätten — rätten att fråga efter och få ett piller som hjälper henne ut ur livet, förutsatt att vissa premisser är uppfyllda. Dessa premisser kan gö ras snäva. Kanske bör det fordras att den sjuke och hans läkare är gemensamt på det klara med att sjukdomen är obotlig och plågsam eller att åldrandeprocessen är så oavbruten att det är omöjligt för vederbörande att återgå till ett tidigare normalt liv med de minimikrav som det uppställer på individens förmåga att reda sig själv. En sådan rätt för individen att bejaka döden när kroppen redan är obrukbar förutsätter emellertid en ny inställ ning till döden och en ny lagstiftning. Jag håller med generaldirektör Rexed om — och även motionären i denna fråga, fru Kristensson — att den inställningen behöver utkristalliseras ur en mycket bred och djup allmän debatt om hithörande frågor. Vi har redan kommit långt då vi bara under några år har uppnått en ganska allmän opinion som anser det riktigt att barn skall vara välkomna till livet och att abort bör vara tillåten då ett barn riskerar att födas med fysiska, psykiska eller sociala handikapp redan i livsstarten. Det bör vara möjligt att i sinom tid få en allmän opinion också till förmån för uppfattningen att människan i andra änden av livstråden skall ha motsvarande rätt att avsäga sig livet, om det inte är välkommet, utan döden är det naturliga alternativet.

I FN:s befolkningskommission, som jag återvände från för några dagar sedan, speglades denna utveckling med en naken kuslighet i siffror som inte minst mitt eget kön måste bäva inför. Ty kvinnornas genomsnittliga livslängd växer fortare än männens, och man kan ana en framtid med idel änkor och ensamma åldringar i det fängelse som en obrukbar kropp och själslig avtrubbning utgör. Vill vi ha det så? Jag tror det inte. Därför menar jag att vi nog får börja debattera en ny humanitet i dessa fall. I dess förlängning ligger måhända också ett nytt dödsbegrepp.

Herr talman! Jag har inget formellt engagemang i den motion som vi nu behandlar. Jag är inte medmotionär och har inte deltagit i utskottsbehandlingen, ty jag hör inte till detta utskott. Jag har emellertid ett mycket reellt intresse i ärendet då jag som riksdagsman står ansvarig för den utveckling som här är på gång. Jag har därför inget behov av att be om ursäkt för att jag tar till orda i ärendet, även om tiden är något sen. Det är kanske banalt att påpeka men det hör ofrånkomligt till bilden, att vi lever i en tid med en oerhört snabb utvecklingstakt. Till denna bild hör vad man har kallat den biologiska revolutionen. I dess medicinska aspekt blir perspektiven svindlande. De flesta av de stora folksjukdomarna i vårt land har i stort sett övervunnits, t.ex. tuberkulos. Andra sjukdomar, t.ex. lunginflammation, som på anglosaxisk mark förr kallades captain of the death — kapten för dödens män — har nästan utraderats som sjukdomsorsak. Men ett sjukdomsfritt samhälle synes vara en illusion. Övervinner vi gamla sjukdomar, kommer nya. I stället för de stora klassiska folksjukdomsgrupperna kommer andra, t.ex. trafikskadorna och de många psykiska störningstillstånden, som vi för närvarande upplever men som vi står ganska villrådiga inför. Döden kan vi inte undgå, möjligen uppskjuta den något. Det synes mig givet att ett juridiskt, socialt och etiskt ansvarigt samhälle måste följa den pågående utvecklingen och justera sina lagar efter de nya förhållanden som medicinen skapar. I den motion som vi här behandlar ställs frågan om vi behöver en ny definition av dödsbegreppet och om denna definition skall lagfästas. Jag skall inte söka ta upp någon omfattande diskussion i denna fråga. Jag finner att jag i många stycken tänker likadant som fru Lindström, även om jag måhända har andra infallsvinklar och uttrycker saken annorlunda. Min grundsyn tyckes i många stycken vara densamma. Jag upplever att detta ärende har en sådan tyngd att det inte bör passera riksdagen obemärkt. Det kan möjligen förefalla som om saken inte har särskilt stor räckvidd. Vi läser i utskottsutlåtandet att tidsskillnaden mellan s.k. hjärtdöd och hjärndöd som regel bara är några minuter. Men själva tanken på hjärndöd ger nya perspektiv med inte minst etiska implikationer. Man måste ha mod att ställa frågan: Vad är liv? Fru Lindström har redan hänvisat till de 108 personer i vårt land som i början av 1967 vårdades på olika sjukvårdsinrättningar i medvetslöst tillstånd, vilket av den bästa expertis vi har bedömdes vara så svårt att medvetandet knappast skulle återvända. Levde de? Ja, sett ur strängt biologisk synpunkt. Hjärtat pumpade, cirkulationen fungerade. Ändå tror jag att ganska många av oss tvekar. Liv i fullvärdig mening kunde det ju inte vara fråga om. De hade inga möjligheter till kommunikation med omvärlden, och enligt nuvarande medicinsk insikt inget hopp om att återfå sådana kommunikationsmöjligheter. Antag nu att vården av dessa människor hindrade vården av andra människor med mer hoppfulla prognoser.

— Jag tar här ingen ställning och ger ingen rekommendation. Vad jag säger är detta: Här står vi inför ett etiskt dilemma som jag tycker är nästan outhärdligt. Och detta dilemma, tror jag, kommer att utbredas med den medicinska teknikens snabba utveckling som orsaksfaktor. Naturligtvis kan vi skjuta frågan framför oss som alltför svår att ta ställning till. Vi gör ju så, vi människor, också vi politiker, att det som är besvärligt vill vi helst bli av med. Men förr eller senare — personligen tror jag snarare förr än senare — måste vi se saken i vitögat. Det är en feltro att ökade resurser och bättre vårdmöjligheter skall befria oss från ställningstagandet. Våra resurser kommer att tas i anspråk för andra och på sitt sätt väldigare uppgifter av medicinsk art — jag tänker på vår del i, vårt ansvar för världsnöden, betingad av bl.a. befolkningsexplosionen och världssvälten och de många elementära sjukdomarna i de s.k. u-länderna. Där ställs vi ofrånkomligt inför en uppfordrande uppgift av betydligt större omfattning än vi nu är medvetna om, också i medicinskt avseende. Redan nu har vi ju stora svårigheter att brottas med då det gäller inte minst vården av åldriga personer. Jag kommer här in på ett område som fru Lindström berörde. Med modern medicinsk teknik och farmakologi kan ju livet upprätthållas längre, i vissa fall betydligt längre, än tidigare. Två frågor reser sig då, också de utomordentligt svåra att möta och — som jag upplever det — pressande att tänka över. Den ena frågan gäller det etiska problem som uppkommer genom att somliga får denna förlängda livsvård, medan andra icke får tillgång till denna vård. Och en följdsituation är den personliga konflikt som måste uppkomma för dem som här har att ta ställning, direkt eller indirekt, mer eller mindre medvetet. Innebörden av en människas rätt att dö är den andra frågan. Skall liv alltid och till varje pris upprätthållas? Om en människa i vårt samhälle önskar dö, skall hon då få det? Situationen är väl då sådan som den delvis har beskrivits av fru Lindström: svår sjukdom, så bedömd att medicinen med sina nuvarande kunskaper inte har någon möjlighet att lämna hjälp. Skall då samhället genom sina insatser försvåra uppfyllandet av hennes önskan? Det är ett djupt etiskt problem inneslutet i denna frågeställning som vi i riksdagen icke kan springa ifrån. Naturligtvis kan det aldrig någonsin med vår demokratiska samhällssyn bli fråga om en medicinsk aktivitet i detta avseende. Vi har ju kämpat emot varje nedvärdering av det mänskliga. Det är inte på det planet som frågan är brännande, utan den gäller i vilken mån liv skall till varje pris upprätthållas. Herr talman! Denna motion är av sådant slag att den aktualiserar dessa och liknande frågeställningar. Som jag ser det är de nya. De hör samman med den biologiska revolutionen, och några snabba och enkla svar står inte att finna. Vi har ibland här i riksdagen att behandla frågor som när de behandlas icke synes vara av så stor betydelse. Vi kan säga att denna motion inte har någon större räckvidd, men på något sätt har man en känsla av att dessa frågor hör framtiden till. Jag tror att den föreliggande motionens ärende är av sådan art. Utskottet har givit oss, som jag ser det, en utomordentligt intressant och viktig läsning. Jag tror att vi i riksdagen förr eller senare måste ta ställning till lagstiftningsfrågorna kring de problem som här är aktuella. Innan så sker måste, som Sveriges frikyrkoråd säger 1 sitt remissutlåtande, allmänheten klart och tydligt informeras om frågans vidd och betydelse och, som utskottet säger, en bred och allmän debatt äga rum. Varje förändring i praxis måste ha starkt stöd i den allmänna opinionen, betonar utskottet, och jag delar vad utskottet anfört. För en människa med kristen livssyn — jag hör till den gruppen — är det naturligt att instämma i Frikyrkorådets skrivning att »den kristna uppfattningen om respekten för människans liv och värde därvid måste upprätthållas». Dessa ord anger en grundsyn. Det gäller att sedan tolka innebörden av denna grundsyn i de konkreta fall som kan bli aktuella, och det blir vår uppgift. Herr talman! Jag har inget annat yrkande att ställa än utskottets. Men jag hoppas att motionen och den debatt som möjligen kan föras här i riksdagen kring den skall göra frågan än mer aktuell och engagerande i den allmänna debatten. Frågan är verkligen väsentlig. Den hör framtiden till.

Herr talman! Eftersom jag deltagit i utskottsbehandlingen av detta ärende och helt står bakom utskottets utlåtande hade jag inte tänkt yttra mig i någon debatt i dag. Men fru Lindströms och herr Sörensons framträdanden uppkallar mig ändå att göra ett inlägg i denna mycket ömtåliga och svårbedömbara fråga.

I stort sett kan jag väl ansluta mig till den meningen, men jag har ändå ett par synpunkter som jag skulle vilja framföra. Fru Lindström nämnde också att den gamla skräcken för sjukhuset — att-den sjuke tror att han skall få lunginflammation eller på annat sätt genom inte fullt tillfredsställande vård mista livet — har försvunnit och ersatts av en skräck att inte få dö på ett normalt sätt. Det vore kanske lyckligt om utvecklingen hade gått så långt, men jag är inte riktigt säker på att vi ännu har nått dit att sjuka människor är så helt lugna som de har anledning att vara. Det är därför som jag tror att man måste visa den allra största varsamhet när man nu skall diskutera frågan om avbrytande av livsuppehållande behandling. Jag såg för en stund sedan en insändare i en tidning i dag, där många gamla frågar: »När inträder döden?» De säger bl.a. följande: »Skall vi gamla behöva frukta att våra liv förkortas, om vi blir inlagda på sjukhus? Dödshjälpen är en förfärande tanke även om man kallar den barmhärtighetsdödande.» Det är alldeles uppenbart att dessa meningar ger uttryck för en obefogad fruktan. Men därmed är ju inte sagt att denna fruktan är obefintlig, särskilt när den kombineras med de anhörigas ställningstagande — från vilket dock fru Lindström tog avstånd, och jag vill instämma i hennes uppfattning därvidlag. Jag har själv legat mycket svårt sjuk på sjukhus, och jag har av vederbörande överläkare fått besked att jag borde räkna med att inom det närmaste dygnet avlida. Min reaktion var ingalunda den att jag ville dö så fort och så smärtfritt som möjligt; min reaktion var att jag ville kämpa in i det sista. Till läkarens överraskning överlevde jag och blev frisk. Jag känner till ett annat fall som gällde en person som hade mycket svagt hjärta och som fick hjärtattack. Läkaren förklarade för hustrun att utsikterna för den sjuke att överleva var praktiskt taget obefintliga. Hustrun bönföll läkaren att avbryta sin behandling. Läkaren fortsatte sin kamp i åtta timmar. Och ett par veckor senare var den sjuke i fullt arbete igen. Jag hade en annan bekant 'som fick en mycket svår sjukdom. Alla som kände honom förklarade att de hade hoppats för hans egen skull att han skulle få dö, därför att han överlevde med förlamad kropp frånsett armarna och huvudet. Hans första ord när han vaknade till medvetande var: »Tänk vilken lycka som har vederfarits mig att jag får överleva!» Han hade möjlighet att delvis sköta sitt arbete från sjuksängen. Jag vet att detta inte gäller sådana fall som man enligt vårt resonemang skall släppa. Men jag vill betona att vi inte utan vidare skall utgå ifrån att den svårt sjuke, inte ens den hopplöst sjuke eller den som bedöms vara hopplöst sjuk, vill dö så fort och smärtfritt som möjligt. Detta är ingen invändning i sak mot fru Lindströms uppfattning — jag vet att hon syftar på helt andra fall — men jag vill varna för den reaktion hos de sjuka som kan uppstå när man börjar diskutera dessa frågor. Herr Sörenson ifrågasatte om samhället då en människa önskar dö bör försöka hindra henne från att genomföra sin önskan, och fru Lindström var delvis inne på samma synpunkter när det gällde den sjuke. Jag vill dock framhålla att det ju dock är så att ingen behandling av medicinsk eller annan art får företas på en person mot hans vilja. En person kan, när han eller hon kommer in på sjukhuset, förbjuda viss behandling. Det tvivelaktiga kan vara om det förbudet skall anses bestå även sedan den sjuke förlorat möjligheten att ge uttryck åt sin vilja. En kollega till mig blev skadad i en trafikolycka och fick beskedet att hans ben måste amputeras för att hans liv skulle kunna räddas, Det sista han sade innan han sövdes före operationen var att i vittnes närvaro förbjuda operatören att amputera benet — han ville hellre dö. Resultatet blev att man utförde en mindre operation, och min kollega blev fullt frisk och färdig. Hans förbud mot den tänkta behandlingen var giltigt, och läkaren respekterade pliktenligt detta. När Sjukskötersketidningen, som också citeras i den insändare jag nyss talade om, nämner att en dödssjuk människa har rätt att dö är det naturligtvis riktigt, men då skall man betona att hon har rätt, inte skyldighet att dö. Jag tror således att fru Lindström, herr Sörenson och jag är ense i de stora dragen.

Herr talman! Jag vill gärna deklarera, att jag över huvud taget inte har förstått vad som kan ligga bakom motionärernas önskemål om att man skall specificera vad en sjukskriven får utföra under sjukdom utan risk att mista sjukpenningen eller begå ett sådant brott att det kan bli fråga om straff för försäkringsbedrägeri. Det finns ingen oklarhet i det avseendet. Den som är sjukskriven och har rätt till hel sjukpenning har skrivit under en försäkran, att han avhåller sig från arbete. Vill han under sjukdomstiden ändå utföra något arbete, som han tycker inte skulle utgöra något hinder för hans tillfrisknande, kan han ju vända sig till sjukkassan och efterhöra, om detta arbete kan utgöra något hinder för hans rätt till sjukhjälp. Det blir aldrig fråga om något slag av försäkringsbedrägeri, om han håller den kontakt med sjukkassan som han skall hålla. Nu finns det ju en gradering i fråga om rätten till sjukhjälp. Den kan avse hel sjukhjälp. Om en del av arbetsförmågan finns kvar och vederbörande har möjlighet att utnyttja den, kan han tilldelas halv sjukhjälp. Det innebär att han har rätt att utföra ett visst mått av arbete, även om arbetet är betalt. Jag håller med om att det kan förekomma sjukdom, som har medfört helt bortfall av arbetsförmågan i den egentliga sysselsättningen, men där det dock finns möjlighet för den sjuke att utföra någon lättare uppgift. Då spelar det ingen roll om den är betald eller om den utföres utan betalning, han måste ändå ha tillstånd att utföra den. Det tillståndet skall han skaffa sig genom att vända sig till sjukkassan. Även om läkaren har givit honom rätt att vistas uppe eller vistas ute och att utföra vissa lättare uppgifter, som han själv har uppgivit för läkaren att han brukar syssla med, gör han klokt i att sätta sig i förbindel se med sjukkassan och meddela hur saken ligger till. I det fall då han får sjukkassans tillstånd är ju båda parter överens om ati arbetet inte inverkar på hans möjligheter till tillfrisknande. Att det skulle i lagen förutsättas såsom normalt, att den som sjukskriver sig har möjlighet att utföra arbete och att måttet och karaktären av detta arbete skulle beskrivas, därför att den ene kan utföra det ena arbetet och den andre något annat, finner jag orimligt. Den ene skall hålla sig i säng, den andre får vistas uppe och en tredje kanske till och med kan rekommenderas att vistas ute för att promenera och röra sig — om det bara är nyttigt för hans tillfrisknande. Den som har en svår skada exempelvis i benen kan tvingas hålla sig inne därför att han inte utan hjälp kan röra sig utomhus. Då kan han inte utföra något extrauppdrag — ett kommunalt uppdrag e. d. Om han har en skada i armen som gör att han är förhindrad utföra sitt ordinarie arbete kan han naturligtvis delta i ett sammanträde, vilket antagligen inte på något sätt förhindrar hans möjligheter att bli frisk vid samma tid som om han avstod ifrån det. Men han skall inte göra detta utan att vara i förbindelse med sjukkassan! Om Pettersson kan utföra ett sådant arbete är kanske Andersson oförmögen att göra det. Men han vill kanske göra det, om det står i lagen att han har rätt därtill. Jag tycker att man skall ta fasta på att principen är att man skall avhålla sig från arbete. Många gånger rekommenderar läkaren att patienten skall utföra ett visst lättare arbete därför att det underlättar hans tillfrisknande från sjukdomen. Då kan han göra det, men han skall underrätta sjukkassan. Jag har, herr talman, ingen förståelse för att man sjukskriver sig och vill ha hel sjukhjälp men ändå rätt att utföra så mycket som möjligt, som ger inkomst såsom tillägg till sjukpenning en. Ofta är det väl numera på det sättet att också de extra inkomsterna kan vara underlag för sjukpenningen. Det kan vara den sammanlagda inkomsten som redovisas, vilken givit rätt till den sjukpenningklass vederbörande blivit placerad i. Jag förstår inte heller riktigt fru Hamrin-Thorells upprördhet över att en sjukkassa tillskriver en sjukanmäld kvinnlig medlem och ber henne lämna uppgifter på vad hon utför i hemmet. Andra lagutskottet har tidigare uttalat sig och riksdagen har beslutat i enlighet med detta uttalande, att förvärvsarbetande kvinna, som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt arbete, skall ha sin sjukpenning, därför att man kan utgå ifrån att hon även under förvärvsarbetet har skött visst hushållsarbete. Andra lagutskottet har då sagt, att det är bortfallet av förvärvsinkomsten som ersättes genom sjukpenningen, och man skall inte behöva företa någon särskild prövning av om hon orkar utföra något hemarbete. Men den hemarbetande kvinnan kan möjligen i samma utsträckning som tidigare utföra sitt hemarbete, och om hon skriver under en försäkran att hon inte har möjlighet att utföra något arbete, kan sjukkassan vilja ha preciserat, vad hon ändå kan utföra i hemmet. I det avseendet utgör det ingen risk för henne att mista sjukpenningen på grund av att hon sköter om barnen, ger dem mat, och kanske inte heller att hon utför matlagning för familjen i övrigt. Däremot kanske man kan räkna med att hon bör avstå ifrån tyngre hushållsarbete. Jag tycker att det är den lindrigaste form av sjukkontroll man kan tänka sig, om hon blir tillställd en blankett som hon fyller i och undertecknar, varmed hon försäkrar att detta gör hon men ingenting mera. Påverkar det inte sjukkassans bedömning av hennes rätt till sjukhjälp, riskerar hon inte någon period påtalan, om hon håller sig inom de gränser hon själv har uppgivit att hon gör. Herr talman! Jag har inte i något avseende funnit fog för bifall till vare sig den motiverade reservationen eller den blanka reservation, vilken tar hänsyn till ett motionspar som vill ha förbud mot en sådan sjukkontroll som fru Hamrin-Thorell här nämnde. Riksförsäkringsverket har förklarat, att man där inte känner till att sådana förfrågningar använts i sjukkontrollen. De tycks inte vara särskilt vanliga, men det är möjligt att de används i fall då de sjuka bor långt ifrån sjukkassan, eftersom det då kan vara svårt för sjukkassan att komma i personlig kontakt med de sjukskrivna. Om det förhåller sig så, vet jag inte, men det kan ju vara ett motiv för att använda postverket som hjälp i den sjukkontroll som sjukkassan anser sig ha skyldighet att utföra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är väl ganska ofta som herr Sörenson och jag ser litet olika på problemen. Jag har ju inriktat min energi på att få sjukersättningen så god som möjligt i förhållande till den inkomst vederbörande förlorar vid sjukdomstillfället. Därför anser jag att det strider mot en sådan strävan att samtidigt medverka till att vidga ramen för rätten att utföra arbete — även förvärvsarbete — under den tid då den sjuke är skyldig att avhålla sig från arbete, vilket väl i regel är det bästa ur tillfrisknandesynpunkt. Till sist vill jag understryka, att om läkaren anser att tillfrisknandet därigenom skulle underlättas, så kan han rekommendera vederbörande att utföra vissa lättare uppgifter. Vänder sig den sjukskrivne då till sjukkassan, får han alldeles säkert medgivande att utföra dessa uppgifter, även om det till äventyrs skulle medföra en liten inkomst. att riksdagen — i händelse detta yrkande ej skulle vinna riksdagens bifall — i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om initiativ till att sådan ändring i tillämpningsbestämmelserna för nämnda lag vidtoges, att nuvarande gräns, då ingen reducering av den pensionsgrundande inkomsten inträdde, fastställdes till en mera realistisk nivå.

Herr talman! Jag skall helt kort motivera utskottets synpunkter på herr Werners motionsyrkande. Beträffande det första yrkandet — att löntagarnas bruttoinkomst skall fastställas som pensionsgrundande — har utskottet, vilket framgår av utlåtandet, efter hörande av riksförsäkringsverket inte funnit skäl att tillstyrka att man skall medräkna hela inkomsten oberoende av omkostnader av olika slag för intäkternas förvärvande. Det skulle — såsom anförts i utskottsutlåtandet och styrkts av riksförsäkringsverkets synpunkter — leda till omotiverade skillnader mellan de försäkrade i fråga om pensionsrätt.

Såsom framgår av riksförsäkringsverkets yttrande över motionen delar verket motionärens uppfattning att man i dag behöver företa en översyn här. Men som verket säger kan denna förändring inte företas isolerat, utan måste ske i samband med en omprövning av Övriga för beräkning av pensionsgrundande inkomst gällande beloppsgränser. Det är en mening som utskottet delar, och såsom här framhållits har det förutsatts att när Kungl. Maj:t skall ta ställning till förslaget om mervärdeskatt och socialförsäkringens finansiering kommer också dessa frågor upp till prövning. Därför finns det enligt utskottets mening inte någon anledning för riksdagen i dag att ta ställ. ning till motionärens yrkande. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ber att få överbringa ett tack till kommunikationsministern för svaret på min interpellation, vilket här har föredragits av statsrådet Nilsson. Svaret var långt och i vissa avsnitt också uttömmande, men jag måste säga att det inte på något sätt motsvarade mina förväntningar i en fråga så viktig som denna. Det sades visserligen inte rakt ut, men när man läser svaret och begrundar det närmare är det ingen tvekan om att såväl kommunika tionsministern som regeringen tydligen står bakom den framtidsgiv som SJ har presenterat. Jag beklagar naturligtvis inte minst att när nu denna giv så konkret presenterats statsrådet inte är beredd att låta riksdagen ompröva det beslut som fattades år 1963. Det finns egentligen två skäl till att jag, sedan SJ presenterat sin långtidsplan beträffande rationaliseringen inom SJ, interpellationsvägen tagit upp denna fråga.

Frågan är också om man verkligen här har övervägt alla direkta och indirekta verkningar. Beträffande frågan om tillräcklig hänsyn tagits till näringsliv, människor och bygd har jag erfarit att man på SJ-håll säger att det ändå är en mycket liten del av det svenska folket som berörs. Den framtidsplan som här är skisserad skulle i alla fall, om den fullföljdes, innebära att mellan 60 och 70 procent av invånarna får möjligheter att från hemorten begagna järnvägstrafiken. Därtill ligger ett par tiotal procent av invånarna i den zon för vilken regeringen har sitt ord med i laget. Jag hoppas att de kan känna sig i någon mån trygga. De direkt berörda skulle begränsas till ungefär 10 procent av invånarantalet. Det gäller således här både ett minoritetsoch glesbygdsproblem. Dessa människor får nu, även om de bor utmed en järnväg, se tåget rusa förbi hemorten utan att de kan begagna det. Det är kanske förståeligt om SJ:s ledning — när man ser detta företagsekonomiskt — anser dessa 10 procent ointressanta. Men rimligen har ju också dessa människor rätt att fråga sig om den tillbörliga hänsyn har tagits som staten ändå måste ta till människor även i glesbygder. Jag vill understryka att detta är ett gemensamt intresse för näringsliv, människor och bygd. Det kommunala intresset kommer också in i bilden. Som jag ser frågan — med erfarenhet från ett län där praktiskt taget endast städerna skulle bli kvar som bemannade stationer — anser jag det vara ett betydande utvecklingsstopp för övriga bebyggelsecentra kring järnvägen. Kommunikationsministern hänvisar här till ersättningstrafik och kommunala initiativ. Jag tror att det finns tillräckligt många vittnesbörd om att ersättningstrafiken aldrig blir vad man avser. Betydelsen av de kommunala initiativen skall inte på något sätt förringas. Men kommunikationsministern bör här beakta att det ju då blir fråga om att ånyo övervältra kostnader från stat till kommun och sannolikt i de flesta fall att övervältra dem på skattesvaga kommuner.

Jag tror att det är riktigare att se järnvägen och järnvägstrafiken som en livsnerv i det övriga näringslivet, med vilken man kan höja utnyttjandegraden och öka effekten inom detta. En sådan syn, som jag anser vara den riktiga, ger i sig starka skäl för varsamhet och modifiering i SJ:s nu framlagda rationaliseringsplan. Man bör från denna utgångspunkt se annorlunda än som nu görs när det gäller kravet på lönsamhet etc. Jag förstår mycket väl att man inom SJ inte kan vara oberörd av utvecklingen på andra områden inom trafiken. Svaret åskådliggör ju mycket klart utvecklingen på exempelvis bilismens område. Här är en konkurrens, det skall inte på något sätt förnekas. Men jag kan inte underlåta att vid detta tillfälle ifrågasätta, om man ändå har gjort vad som varit möjligt att göra för att klara denna konkurrens, då främst med sikte på att upprätthålla servicen i de områden som nu ser ut att mista den. Jag tror att det hade varit möjligt att göra åtskilligt här. Jag känner till fall från min egen bygd där man har exempelvis låtit sina egna bussturer konkurrera med tågen. Man har låtit busslinjerna snarare följa järnvägen och passera järnvägsstationen än man har låtit dem — vilket hade varit till större gagn för bygden — passera genom ytterområdena. Frågan gäller också hur man fixerar tidtabellerna. Jag kan inte underlåta att ta ett mycket drastiskt exempel, också från min egen bygd. Man har där under ett par års tid funnit att om man åker sovvagn från Stockholm till Halmstad och är framme kl. 8.07, har tåget som går norrut och som stannar vid mellanstationerna avgått 8.05, alltså två minuter tidigare. Det är inte så underligt, om det i ett sådant läge inte lönar sig att låta tågen stanna vid stationerna mellan länets städer. Det skall i sanningens namn erkännas att det har skett en ändring i den senaste tidtabellen, sedan detta påtalats. Nu är det förbindelse mellan dessa tåg, men det är inte så förfärligt stor glädje med detta, ty man kan väl ändå ta för givet att mätningarna beträffande lönsamheten av att stanna på dessa stationer som nu enligt planen skall läggas ned gjordes under den tiden då detta förhållande rådde. Då är det inte så stor fröjd med att man senare har ändrat detta missförhållande. Ett genomgående drag i det svar som lämnats här — det kommer igen vid flera tillfällen — är att SJ:s planer är preliminära. Kommunikationsministern älskar att säga att de är en arbetshypotes, och såvitt jag kan förstå menar han att det skulle vara något av ett lugnande besked att det inte är absolut klubbat och färdigt. Det kan, så kan man tolka det, hända någonting som skulle kunna göra att detta inte kommer att förverkligas. Trots att det väl faktiskt är preliminärt — inom parentes skulle jag vilja säga att det gäller väl bara så till vida som tidtabellen ännu inte är fastställd — så ifrågasätter jag vilken tröst som ligger i detta.

Vad som händer under denna tid blir av det slaget att det kommer att vara ännu mera angeläget ur SJ:s synpunkt att förverkliga planen. Det blir ingalunda någon ökad aktivitet på de orter där befolkningen vet att järnvägstrafiken försvinner. Ändå hälsar jag med tillfredsställelse att man har gett ett besked och att man lagt fram en plan på en gång. Jag tror att det är en mycket stor fördel med detta, ty då finns det möjligheter för statsmakterna att korrigera på de punkter där man menar att planen inte skall fullföljas — korrigera med hänsyn till samhällsekonomiska, sociala och lokaliseringsmässiga aspekter. Det är såvitt jag förstår i det läge där vi nu befinner oss som dessa bedömningar bör göras. Att kommunikationsministern solidariserat sig med SJ:s plan är såvitt jag förstår mycket oroande för invånarna i de berörda bygderna. Kommunikationerna och bostadsbebyggeisen är de abslout avgörande faktorerna för lokaliseringen i vårt land. Vad bostadsbyggnationen beträffar, så vet vi redan att den är mycket starkt reglerad och dirigerad, och vi känner även till regeringens syn på denna. Skall nu också detta följas upp av en sådan syn som här ådagalagts i vad gäller de kollektiva kommunikationerna, är det mycket oroande. Det har också framhållits i svaret att nedläggningarna ändå sker med en viss varsamhet. Man tar kontakt med kommunerna. Man har överläggningar heter det. Jag vill ställa frågan, huruvida det verkligen är några överläggningar. Jag har närmast den erfarenheten att kommunerna får ett besked. De får det inte per post genast utan de får ett besök, och den som besöker ger inte beskedet direkt utan han säger möjligen att saken skall prövas, och sedan reser han tillbaka, och till sist kommer beskedet på posten. Någon ändring blir det mycket sällan. Därför tror jag inte att det ligger så mycket av värde i just det faktum att överläggningar sker. I någon mån har jag också en praktisk erfarenhet av detta. Herr talman! Jag skall stanna med detta. Jag vet att det har varit en utdragen debatt i samma ämne i medkammaren. Jag vill avslutningsvis understryka att detta är en mycket viktig fråga. Jag beklagar innerligt, om det inte blir möjligt för riksdagen att ännu en gång, innan dessa planer förverkligas, få ta ställning till förslaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det omfattande svar som vi har fått på interpellationerna, och jag hoppas det skall nå fram till kommunikationsministern som ett erkännande för den möda som han tydligen har lagt ned på detta problem. Det volymmässigt sett mycket omfattande svaret får väl fattas som ett uttryck för att vi här sysslar med ett ytterst angeläget problem för stora delar av vårt land — ett problem som också oroar många människor. Svaret sysslar emellertid inte så mycket med den speciella fråga som jag ställde, nämligen hur nedläggningen av cirka 800 stationer på affärsbanelinjerna inverkar på näringslivets kommunikationsmöjligheter på berörda orter. När jag läser SJ:s information »Vad pågår och planeras inom SJ?», får jag ett bestämt intryck att dessa förslag avses bli förverkligade under alla förhållanden och skall vara färdiga 1975. Jag har inte kunnat finna något som kan tas till intäkt för att riksdagen skall få ta ställning till dessa förslag. Man måste väl inom SJ på något sätt ha kommit fram till en princip, efter vilken man har gått när man föreslagit vilka stationer som skall läggas ner, ty den frågan måste ju ställas: Varför har man kommit till att man skall ha kvar cirka 200 stationer — inte 100, eller 400? Här måste det ju finnas något slags beräkningsgrund som det vore intressant att få kännedom om. När det gäller enstaka stationers nedläggande har ju SJ formellt rätten att, såvitt jag fattat det rätt, utan vidare stänga en station. Jag blev något oroad av en mening på sid. 6 i svaret vilken har följande lydelse: »En arbetshypotes av det slag SJ redovisat kan inte gärna föreläggas riksdagen för något beslut.» Varför inte det? Varför skulle inte riksdagen kunna i princip, naturligtvis inte i detalj, ta ställning till dessa frågor? Det pågår ju i våra län för närvarande ett mycket intensivt planeringsarbete efter planeringsrådens tillkomst, och såvitt jag förstår kommer nu SJ utan någon nämnvärd kontakt med dessa planeringsråd med sin speciella planering som på långa vägar måste kullkasta den länsplanering som man här är i färd med att genomföra. Visst ökar bilismen. Det är ju en företeelse som vi väl i stort sett får vara glada över, men jag tror inte att vi bör se pessimistiskt på järnvägens möjligheter att existera. Det krävs dock givetvis från järnvägens sida en mycket mål medveten och affärsmedveten anpassning till den nya situationen. I en annan skrift som vi har fått från SJ redovisas resultatet av hur exempelvis rabattsystemet har ökat trafikvolymen. Att helt olönsamma stationer på statsbanenätet läggs ned finner jag inte anmärkningsvärt, men här är det ju fråga om någonting annat. Alla ansvariga myndigheter synes vara överens om att vi måste ta vara på varje möjlighet att trygga sysselsättningen i landet och ge näringslivet goda existensmöjligheter. En betydande del av vår mindre industri finns just i de 800 eller 850 stationssamhällen där statens järnvägar nu avser att stänga stationerna, och det kan därför inte uppfattas som annat än en krigsförklaring mot dessa orter. Det är inte fråga om att endast lägga ned stationer med obetydlig trafik, utan det gäller även industriorter med mycket livskraftigt och expanderande näringsliv, vilka är belägna vid stambanelinjer där tågen i alla fall går förbi. Människorna på dessa orter har trott sig kunna planera för framtiden med tanke på att just utnyttja järnvägen som kommunikationsmedel, och de har investerat betydande summor i dessa företag. De åtgärder som nu föreslås kan inte stämma överens med den lokaliseringspolitik vi har bestämt oss för. I lokaliseringspropositionen 1964 lovade regeringen en rimlig servicestandard åt glesbygderna, och såvitt jag förstår innebär det en försämring av servicestandarden när man stänger stationerna. I samband med nedläggningen lovar SJ förbättrade trafikmöjligheter för de kvarvarande stationerna, dvs. i städerna och på de större orterna, vilka redan nu har det betydligt bättre, och på så sätt får man en ökad spännvidd mellan kommunikationsmöjligheterna i de kvarvarande samhällena och de orter på landsbygden som redan nu har det dåligt. En avgörande fråga i denna debatt måste vara vilka ekonomiska konse Ang. nedläggningen av järnvägsstationer kvenser av olika slag som följer med förslagets genomförande. Det vore intressant med en redovisning av hela problemkomplexet vad gäller inkomster och kostnader för samhället i fråga om en sådan här förändring av trafikapparaten. Jag skall, herr talman, be att få nämna några exempel från mitt eget hemlän, där jag infordrat uppgifter från tre nedläggningshotade stationer. Det är sådana stationer som benämns »kategori 1» och som under alla förhållanden skall försvinna före 1975. Jag har inte valt några avskräckande exempel utan jag har tagit de tre närmaste stationerna i olika riktningar från Alvesta, där jag själv bor. Så t.ex. redovisar Gemla för tiden 1 november 1966—31 oktober 1967 = trafikinkomster med 351 000 kronor. Därtill kommer 35 000 kronor i ersättning för att järnvägen sköter posten. Stationen betjänas av fyra personer jämte ett biträde på posten. Eneryda station hade för 1966 trafikinkomster med 286 000 kronor jämte 24 000 kronor för posten, och för att få dessa inkomster användes endast två personer. Smålands Rydaholm hade för de tio första månaderna i år en trafikinkomst av 321000 kronor. Därtill kommer att avgående gods som betalats av mottagarna betingat 28 000 kronor. Det är två personer jämte en extra kraft som sköter den stationen. Samtliga dessa tre samhällen har livskraftig industri med goda utbyggnadsmöjligheter, och man kan på säkra grunder räkna med folkökning i dem. Man bör också ta med i bilden att vid en nedläggning av stationer minskar fraktinkomsterna även på de kvarblivande, därför att intresset blir mindre att skicka gods till de nedlagda stationerna. Man rekommenderar helt enkelt allmänheten att begagna bilen i stället för järnvägen. Man kan ju ställa frågan: Hur skall postservicen ordnas på de stationer, där järnvägen nu ombesörjer densamma? Det är några andra frågor som man också bör ta in i bilden. Vad kostar exempelvis de vägbyggen och det vägunderhåll, som kommer till om trafiken i större utsträckning skall flyttas över på landsvägarna? Tål de flesta av våra vägar en ökad belastning av större lastbilar? Hur inverkar det på trafiksäkerheten, osv.? I Tyskland har man som bekant gått in för att flytta trafik från landsvägarna till järnvägen. Hur kommer en överflyttning till landsvägstrafik att verka i fråga om ökad import av drivmedel och därmed på vår handelsbalans? Allt detta är frågor av samhällsekonomisk natur. De föreliggande problemen kan inte betraktas som en intern angelägenhet för SJ utan måste ses i ett vidare perspektiv. Därför kommer man fram till det som jag tycker rimliga kravet att detta spörsmål bör bli föremål för en utredning som omfattar samtliga problem ur samhällsekonomisk synpunkt. Det rör sig inte bara om ett trafikproblem, utan vi får in också sociala och många andra problem. Man får också ta med i beräkningen att järnvägen har betydligt större möjligheter än busstrafiken att utnyttja de tekniska framstegen, exempelvis i fråga om automatiserad drift m.m. Nu lovar SJ ersättningstrafik på järnvägarna, men man förnekar inte att det blir en försämring — och det är väl tämligen självklart. Beträffande svaga trafiksträckor säger man klart ifrån att det inte blir någon ersättningstrafik. Troligen kommer det väl att visa sig att en viss del av ersättningstrafiken blir alltmer oekonomisk då man ju knappast kan begära att personer som skall resa t.ex. tio mil skall anlita buss de tre första milen och sedan kanske ta tåg till slutstationen. De kommer att ta bilen hela vägen. Därför kommer också den järnvägstrafik som avser längre sträckor att bli lidande på detta. Det finns ett naturligt samband mellan kortvägstrafik och trafik på längre sträckor. Det mest oroande i svaret och även i SJ:s framställning finner jag vara, att man avser att kommunerna eller landstingen nu skall träda in som hjälpgumma där staten inte längre vill agera — efter att sålunda ha skummat av grädden på trafikinkomsterna. Jag tycker att detta går tvärtemot den utveckling som vi haft på ett flertal områden av samhällslivet, där man har övergått från splittrat huvudmannaskap till ett mer enhetligt. En sådan strävan har vi inom både sjukvården och skolväsendet. Här skulle både staten och landstingen och primärkommunerna samverka i en ganska tungrodd organisation i fråga om samordning. Det betraktades ju som en god utveckling när statens järnvägar övertog de privata banorna för samtrafik. Nu skulle man på något sätt komma tillbaka till 1930-talets situation med uppsplittrade intressen i fråga om trafiken. Som ett exempel på en del verkningar av förslaget kan man ta folkpensionärernas 67-kort. Det är många pensionärer som med stort intresse begagnar dessa för att resa på järnvägen. När järnvägen läggs ned får de inte åka buss och begagna 67-kortet. Man kanske helt enkelt inte får se någon buss i bygden. Jag tar detta bara som ett exempel på hur förslaget griper in på en mångfald områden ute i bygderna. Men jag får väl hoppas — efter kommunikationsministerns svar — att man från regeringens sida mycket noga kommer att övervaka att det inte skapas ännu sämre möjligheter för de bygder som redan har det dåligt.